Fru talman! I anledning av Maj-Lis Lööws påpekande att det var få talare anmälda vill jag som utskottets ordförande säga att utskottsmajoriteten, som består av företrädarna för de fyra regeringspartierna, har valt att följa talmannens rekommendation att utse en representant att föra utskottets talan, nämligen Rune Backlund. Därför har såväl kds som Moderaternas representanter avstått från att gå upp i debatten. Vi har helt litat på att våra synpunkter skulle komma fram i det anförande som Rune Backlund har hållit.
Fru talman! Maj-Lis Lööw poängterade gång på gång att det råder enighet i debatten. Jag kände inte helt igen mig, måste jag säga. Jag tycker nog att det har varit en hel del oenighet i flyktingdebatten här i kammaren, men jag anser att det inte skall ses enbart som något negativt. Det måste ju göras en kritisk granskning av regeringens politik, och alla partier måste ha möjlighet att framföra sina synpunkter. Vi har aldrig påstått att Folkpartiet liberalerna vet bäst i de här frågorna. Däremot har vi utnyttjat vår rätt att framföra våra synpunkter, och det tänker vi göra även i fortsättningen. Maj-Lis Lööw klagar över att det inte har blivit någon förändring, och det är ju litet märkligt. Maj Lis Lööw borde väl vara nöjd, eftersom hon anser att det är Socialdemokraternas politik som fullföljs. I fråga om förvarstagande av barn finns det förslag till förändring. Sedan beror det ju på, när förslaget kommer till kammaren, hur Vänsterpartiet förhåller sig, men i utskottet har Socialdemokraterna och Ny demokrati enats om att yrka avslag på propositionen. På så sätt kan de ju då försöka sig på att fullfölja Socialdemokraternas politik. Jag instämmer i det påstående som gjorts tidigare av invandrarministern, att det har varit en rörig situation inom flyktingpolitiken under senare tid och att man måste göra en hel del förändringar. Det gör man inte hur snabbt som helst, speciellt inte med den anhopning av flyktingar eller asylsökande som nu sker vid Sveriges gräns. Jag undrar om inte Maj-Lis Lööw i den här situationen skulle ha tillgripit samma metod som 1989, när situationen inte alls var så svår som den faktiskt är i dag. Då utnyttjade man en undantagsregel. Är det vad Maj-Lis Lööw förordar i dag också?
Fru talman! Nej, Ingela Mårtensson, jag klagade inte. Men det sades att det skulle bli en ny flyktingpolitik nu, och jag bara frågade: Var finns allt det nya? På punkt efter punkt kunde jag peka på att det i stort sett är ett fullföljande av den tidigare politiken. Jag har full respekt för att man också kan ha olika uppfattningar om hur saker och ting skall lösas. Det är klart att vi skall ha en debatt omkring de här frågorna. Vi har haft en livlig debatt omkring de här frågorna många gånger här i kammaren. Men i stora drag och i grunden har vi haft en värdegemenskap här i riksdagen när det gäller en generös och humanitär flyktingpolitik och vårt globala ansvar. Jag tycker att det har sitt värde att påpeka det, men Ingela Mårtensson fullföljer folkpartiets linje och vill inte erkänna att det finns en värdegemenskap i de här frågorna. Sedan till frågan om barn i förvar; vi skall diskutera den sedan. Jag vill be Ingela Mårtensson att läsa motionen en gång till. Vi begär nämligen ett nytt förslag. Det betyder att vi måste avslå den proposition som i dag föreligger.
Fru talman! Det är inte så att Folkpartiet inte deltar i den värdegemenskap som finns här i riksdagen när det gäller önskemålen om en generös och human flyktingpolitik, som vi också har uttryckt genom vår utlänningslag. Frågan är sedan hur man tillämpar den. Men jag kan hålla med om att vi i det stora hela i riksdagen ställer upp bakom en generös och human flyktingpolitik. Men det gäller också att tillämpa lagar och förordningar så att flyktingpolitiken blir generös och human. Sedan har vi haft andra uppfattningar i vissa delar. Jag skulle därför inte vilja påstå att vi står helt vid sidan av, som Maj-Lis Lööw försöker göra gällande när hon pekar ut oss. När det gäller förvar av barn har jag läst Socialdemokraternas förslag. Jag noterar att man inte vill ändra lagen. Då kan jag inte förstå annat än att man avvisar tanken på en förändring.

Fru talman! Jag har begärt ordet därför att jag har en motion som behandlas i det här betänkandet. Först hade jag tänkt att klaga på statsrådet. När jag i går kväll och under förmiddagen i dag såg talarlistan var statsrådet inte uppsatt på den, och det betraktade jag som ytterst uppseendeväckande -- det här är den enda gången på året som vi i riksdagen diskuterar den här frågan i stort. Men nu ser jag att skadan är reparerad, och jag skall inte spilla fler ord på det. Sedan, fru talman, en liten principförklaring om voteringar: Jag har en motion som behandlas i det här betänkandet, men jag kommer inte att yrka bifall till den utan till utskottets hemställan. Det kan tyckas egendomligt -- vi hör ibland att det finns avhoppare här och var som vill rösta för en motion som ett annat parti har väckt. I mitt parti, Moderata samlingspartiet, kommer vi fram till en gemensam uppfattning, som bestäms av majoriteten. Det är ingen partiledning som dikterar, utan majoriteten bestämmer, och det får man acceptera. Sedan kan man driva sin uppfattning, men man kan inte i varje fråga där man inte helt delar majoritetens åsikt säga: Jag skall rösta som jag tycker. I ett extremläge kan det inträffa att vi har en majoritet med en rösts övervikt för en regering. Skulle det då stå varje individ fritt att hoppa av när frågan gäller att dra ned på en skola eller ett företag inom ens egen valkrets skulle hela den här verksamheten göra bankrutt. Rubriken på det här betänkandet måste vara felaktig, fru talman: ''Invandringar och flyktingpolitiken''. Enligt vad jag förstår handlar detta inte om invandringspolitik -- den ligger fast sedan tidigare. Vi har i dag en fri invandring från de andra nordiska länderna men icke från några andra länder. Det är ett fåtal människor som kommer från länder utanför Norden och som får jobba i Sverige. Ibland kan det t.o.m. ta sig ganska så dramatiska uttryck. För ett år sedan blev jag kontaktad av en person. Norrland. Han var gift med en meteorolog. Han sökte jobbet, och på det norrländska sjukhuset var man överlycklig -- man fick just den specialist man ville ha. Men det fanns en hake. Man skulle först kontrollera med den statliga myndighet som bestämde i det här fallet. Och det blev tyvärr, fru talman, tummen ned. Den typen av invandringspolitik tycker jag inte att vi skall behålla, utan den skall vi utvidga. Sedan har det här i dag talats om -- jag tror det var Okej, bara den kampanjen får en bättre effekt än den HIV-kampanj som vi har haft i Sverige de senaste åren och där man har betalat uppemot 200 milj.kr. för någonting som vi nu vet knappast är ett problem för Sverige. Jag hörde häromdagen en forskare säga att om vi inte fortsätter med den kampanjen tappar man respekten för sjukdomen i de länder där man drabbas av detta. Det är ungefär som att säga att vi i Sverige inte skall äta, därför att människor svälter i tredje världen. Logiken är inte glasklar. Sedan, fru talman, vill jag dela ut litet beröm till Folkpartiet i den här frågan. Det är min bestämda uppfattning -- det står jag för, till varenda stavelse och kommatecken -- att det är det enda parti i riksdagen som helt och fullt står för sin uppfattning. Vi andra gör det dessvärre inte. Folkpartiet inhöstar i och för sig inte några väljarsympatier för sina ställningstaganden i de här frågorna, men folkpartisterna är trots allt ärliga -- vi andra är det inte. Går man i dag ut på stan -- t.ex.till Sergels torg eller ut på Drottninggatan -- och frågar människor vad de tycker om svensk asyl och flyktingpolitik framför de garanterat inte den uppfattning som en majoritet i Sveriges riksdag står för. Idag fick jag en tidning med information från riksdagen där det stod: All makt utgår från folket. Det finns vissa undantag från den regeln -- det bekräftar debatten i dag. Jag har som sagt en motion i det här ärendet, men den har knappast berörts i betänkandet. Men jag bryr mig inte om det -- jag vet att den uppfattning jag har framfört i motionen stöds av en betydligt större del av svenska folket än vad som framgår av ställningstagandet i kammaren i dag. Att inte ens Ny demokrati har kunnat köpa innehållet i den förvånar mig litet grand. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring till det. I december 1989 fattades det s.k. 13 decemberbeslutet. Det innebar att man temporärt skulle bevilja asyl bara för flyktingar enligt Jag skall inte genera vare sig mig själv eller kammaren genom att tala om vad vissa ledande partiföreträdare tyckte om det beslutet. Men för ett halvt år sedan ändrade man det beslutet och gick tillbaka till den tidigare asylpolitiken, som är unik i hela Europa. Det är i dag helt klart att en majoritet av dem som under de senaste åren beviljats asyl icke har varit politiska flyktingar. Under åren 1988 t.o.m. 1991 beviljade vi 150 000 utlänningar rätt att bo i För 65 000 av dem var besluten baserade på en svensk lagstiftning som är liberalare än lagstiftningen i andra länder i Europa. 75 000 var släktingar till dessa personer. Enbart 10 000, alltså 7 %, var flyktingar enligt Genèvekonventionens definition. Och detta, fru talman, är inget påstående från Sten Andersson i Malmö; jag bara refererar en artikel i Svenska Dagbladet i november i fjol, skriven av Christina Rogestam, generaldirektör och chef för invandrarverket. Det har i denna debatt i dag talats om visumtvång. Man har krävt visumtvång därför att andra länder i Europa i dag infört visumtvång för jugoslaviska medborgare -- eller för dem som bodde i det tidigare Jugoslavien. Det är lätt att säga att man skall ha visumtvång, men principiellt måste det i alla fall vara fel.

Det är lätt att få poäng genom att kräva visum, men att i praktiken kräva det från den som verkligen behöver asyl -- det innebär att man hindrar honom eller henne från att lämna sitt land där man är förföljd. Vi säger i dag att den flyktingpolitik som bedrivs i Sverige är minst sagt utmanande. Inom snart sagt varenda sektor får vi i dag acceptera kraftiga nedskärningar. Det finns knappast något område där man inte får acceptera nedskärningar. Men på det här området finns frikort. Vi får brev och telefonsamtal, vi läser i tidningarna, vi ser i olika media och vi ser själva hur t.ex. gamla och sjuka far illa därför att resurserna tyvärr är begränsade. Vi läser och ser också hur skolbarn och lärare protesterar därför att lokaler, böcker och annan utbildningsmateriel är begränsade. Okej, vi får köpa att vi har en besvärlig ekonomisk situation. Men jag tycker att de här besparingsalternativen borde gälla samtliga områden. Och vi borde återgå till den flyktingpolitik som vi hade åren 1989--1991. Rune Backlund besvarade en fråga om flyktingmottagandet i kommunerna; det var inte ett storstadsproblem. Jag vill påstå att Rune Backlund är mycket oförsiktig med sanningen i det sammanhanget. Runt om i Sverige står kommunalmän och slår sig för bröstet: ''Vi har tagit vår kvot. Vi tog 50 i fjol, vi tar 50 detta år och vi tar 50 nästa år.'' Men hur är verkligheten? Malmö accepterade 600 för något år sedan. Det blev 2 500 -- och de kom från andra kommuner. Att stå här och säga att detta inte är något storstadsproblem, det är alltså att vara mycket oförsiktig med sanningshalten i sitt påstående. En annan fråga, fru talman, gäller 18 månadersgränsen. Man vill tydligen ha det så, att den som har vistats i Sverige i 18 månader automatiskt skall få rätt att stanna här. Jag hoppas att jag har fattat det fel. Det skulle nämligen kunna innebära att den får stanna som hela tiden använder sin möjlighet att överklaga -- och det kan i många fall ta längre tid än 18 månader. Det är efter 18 månader, när man avgör ärendet, som det visar sig att skälen för asyl inte finns. Då är det fel att ha en gräns, för det innebär att var och en så långt som möjligt försöker hitta orsaker att överklaga. Det är de enskilda skälen för asyl man skall bedöma, det är inte hur länge personen har varit i Sverige. Det har i dag talats om Jugoslavien, och det är klart att Jugoslavien befinner sig i en ytterst besvärlig situation. Många människor lider där nere. Barn far illa, sjukvård saknas; praktiskt taget all civiliserad verksamhet saknas i dag i Jugoslavien. Men vi skall inte heller glömma att det i dag finns resebyråer nere i Jugoslavien där man säger till människorna: ''Åk till Sverige, där får ni stanna!'' Jag medger att detta är ett problem som är svårt att lösa. Det finns naturligtvis personer där nere som är verkliga politiska flyktingar. Men det finns också andra, som är ekonomiska flyktingar, och det är inte dem som vi i Sverige skall ta emot på den s.k. flyktingkvoten. Fattiga människor, människor som har problem, finns överallt i hela världen i oerhört stort antal. Jag uppfattar att den nuvarande svenska flyktingpolitiken är orättvis, inhuman och okristlig, för den ger möjlighet för personer som har kontakter eller pengar att komma hit. Nu kan i och för sig en politisk flykting vara rik och ha pengar. Men det är inte detta det handlar om, utan det handlar om att de som har pengar i dag har större möjlighet att komma hit till Sverige, söka asyl och få lov att stanna här. För en del år sedan gick 75 % av den svenska flyktinghjälpen till verksamhet utomlands och alltså 25 % till verksamheten i Sverige. I dag är det helt tvärtom. Jag vill avsluta mitt inlägg med att säga att de synpunkter som jag i dag har framfört här från talarstolen avseende Sveriges asylpolitik förvisso är mina, och dem står jag för. Men jag påstår att de delas av FN:s flyktingkommissarie och att de delas av de länder där man i dag har stora flyktingläger och stora problem. Men dess värre delas de inte av en majoritet i den svenska riksdagen.

Fru talman! Den 3--14 juni i år hålls i Rio de Janeiro en av de viktigaste FN-konferenserna hittills. Statsoch regeringschefer från mer än 100 länder samlas för att fatta viktiga beslut för att komma till rätta med de globala miljö och utvecklingsproblemen. Detta blir också den första stora FN-konferensen efter omvälvningarna i Öst och Centraleuropa som gav Europa och världen en ny politisk karta -- och också nya möjligheter till samarbete. Världen 1992 tecknas följande bild av världens ekologiska karta: Det skyddande ozonskiktet över norra halvklotets tätbefolkade breddgrader tunnas ut dubbelt så fort som man trodde för bara några år sedan. Halter av växthusgasen koldioxid i atmosfären fortsätter att öka och därmed risken för allvarliga klimatförändringar. Skogarna minskar med 17 miljoner hektar per år, en yta som motsvarar halva Finland. Jordens befolkning ökar med 92 miljoner människor per år; ungefär ett nytt Mexico om året. Över en miljard människor lever i absolut fattigdom och 20 % av världens befolkning står för över 80 % av inkomsterna, enligt UNDP. Det finns alltså goda skäl för alla världens länder att träffas i Rio för att vända denna skrämmande utveckling. Konferensen i Rio skall mynna ut i beslut om en deklaration som lägger fast grundläggande principer för det långsiktiga miljö och utvecklingsarbetet. Riokonferensen skall också besluta om ett omfattande handlingsprogram för fortsatta nödvändiga åtgärder för en hållbar utveckling. Detta program, kallat Agenda 21, eftersom det sträcker sig in i nästa århundrade, tar också upp överföring av ekonomiska resurser och hjälp med att inför miljöriktig teknik särskilt i utvecklingsländerna. Därtill kommer beslut om principer för ett bärkraftigt skogsbruk. Till konferensen skall det också finnas två globala konventioner klara att undertecknas. Den ena om hur vi skall motverka risken för klimatförändringar. Den andra skall handla om hur den biologiska mångfalden skall värnas, dvs. hotet mot utrotning av djur och växtarter. Förberedelsearbetet inför Rio har nu i stort sett slutförts genom den förberedande kommittén som hade sitt sista sammanträde i New York under mars--april. Mötets huvuduppgift var att förbereda och så långt möjligt färdigbehandla de beslutstexter som konferensen skall anta. De konventioner som jag nämnde tidigare förhandlas dock separat. Den förberedande kommitténs arbete måste betecknas som framgångsrikt trots att de finansiella frågorna inte kunnat lösas. Men deltagarna lyckades uppnå enighet om en principdeklaration om miljö och utveckling kallad Riodeklarationen, som skall antas av stats och regeringscheferna i Rio. I deklarationstexten, som naturligtvis är en kompromiss mellan många uppfattningar, återspeglas glädjande nog samtliga förslag som förts fram av de nordiska länderna. Alla länders ansvar för miljö och utvecklingsproblemen betonas, men även industriländernas särskilda ansvar. De för västvärlden angelägna och den i västvärlden accepterade försiktighetsprincipen och principen om förorenarens kostnadsansvar finns också med i texten. Det andra området där man nått ett gott resultat är handlingsprogrammet -- Agenda 21. Ett förslag till ett konkret handlingsprogram för regeringar och internationella organ finns nu för en mängd olika områden. Det kan väntas påverka utvecklingen i positiv riktning med stöd av trycket från politiska instanser och från massmedia och frivilliga organisationer. Många texter är utmärkta -- det gäller inte minst kemikaliefrågorna med bl.a. program för internationell riskvärdering och gemensamt märkningssystem. Ett annat viktigt område är behovet av utbildning och information för att förverkliga arbetet med miljö och utveckling. Men det finns ingen anledning att sticka under stol med att svårigheterna har varit -- och fortfarande är -- stora när det gäller att hitta lösningar på några områden. Dit hör finansieringsfrågorna. Motsättningar finns om hur mycket pengar industriländerna skall skjuta till och om formerna och kanalerna för dessa överföringar. Från svensk sida har vi tillsammans med de andra nordiska länderna föreslagit ett samlat finansiellt paket. Vi anser att fler länder bör öka sitt offentliga bistånd åtminstone till det av FN uppsatta målet på 0,7 % av BNP i enlighet med en fastställd tidtabell. Vi fortsätter att driva på för att en överenskommelse i Rio skall innehålla en sådan tidtabell. För att levnadsförhållandena för de fattiga i uländerna skall kunna förbättras fordras såväl politiska som ekonomiska förändringar. Ökade resurser till u-länderna behövs som ett komplement till u-ländernas egna ansträngningar att bekämpa den fattigdom som är den viktigaste orsaken till att människor tvingas överutnyttja jord och växtlighet. För att förverkliga handlingsprogrammet behövs -- enligt konferenssekretariatets överslagsmässiga beräkningar -- 125 miljarder dollar per år under 1990-talet enbart i resursöverföringar till uländerna. Det är mer än dubbelt så mycket som dagens offentliga bistånd. Den siffran är inte realistisk, men vi hoppas att denna resursöverföring skall inledas genom att Riokonferensen ger klara indikationer på vilka resurser som kan bli tillgängliga. Konferensen måste kunna peka på konkreta finansieringsmöjligheter och mekanismer. Enligt svensk mening bör den globala miljöfonden, GEF, bli den främsta kanalen för sådana resursöverföringar. U-länderna har självklart också ett ansvar för sin egen utveckling, vilket inte får glömmas bort. Övergång till demokrati och marknadsekonomi möjliggör en effektiv resurshushållning som gynnar en långsiktigt hållbar utveckling. Handel och investeringar spelar en särskilt viktig roll. Ett annat område i förberedelsearbetet där mer behöver göras gäller sambandet mellan militära aktiviteter och miljön. Det kalla krigets slut borde ha skapat ett läge för att minska användningen av resurser till militära ändamål. Även de omedelbara konsekvenserna av nedrustningen måste hanteras, t.ex. giftigt avfall. Detta motiverar särskilda åtgärdsprogram. Ett minimum borde vara att den militära sektorn i fredstid följer lika strikta miljöregler som gäller för andra verksamheter. Sverige har drivit frågorna om militära aktiviteter och miljön, men har hittills haft svårt att få gehör för dessa synpunkter. Vi arbetar fortfarande för att militärens miljöpåverkan skall behandlas i Agenda Jag har tidigare nämnt konventionerna om klimat resp. biologisk mångfald. Arbetet på en text till en klimatkonvention avslutades i lördags natt. Resultatet är en kompromiss som inte helt motsvarar mina förhoppningar i utgångsläget, men som ändå är ett genombrott. Jag tycker att det är positivt att industriländerna -- inkl. USA -- är beredda att förbinda sig att ta fram rationella program för att minska utsläppen av växthusgaser. Klimatfrågan är ett komplext problem med mycket stora internationella, politiska och ekonomiska konsekvenser. Möjligheter och kostnader för iländer att vidta åtgärder varierar kraftigt. Målet är att utsläppen vid slutet av detta årtionde skall ha minskat till tidigare nivåer, dvs. de som finns nu. Många förbehåll ingår dock i texten -- men avtalet innebär att 142 stater, inkl. USA, har erkänt att växthusgaserna, särskilt koldioxid, är ett globalt miljöproblem som måste åtgärdas. Det är också positivt att konventionstexten innehåller anvisningar om att arbetet skall gå vidare utan dröjsmål. Vi har nu ett stort ansvar för att med konventionen som plattform driva på det internationella klimatarbetet. Från svensk sida har vi även understrukit energioch transportpolitikens betydelse för att förverkliga målen i en kommande klimatkonvention. För att återställa balansen av växthusgaser i atmosfären krävs en övergång till förnybara energikällor. Samtidigt behöver energihushållningen utvecklas. Sverige har bidragit med att ta fram kunskapsunderlag för en sådan utveckling, och vi arbetar fortfarande med att få med tydligare skrivningar i Agenda 21 om hur förnybara energikällor och energieffektivitet skall främjas. Förhandlingar om konventionen om biologisk mångfald pågår för närvarande vid ett möte i Nairobi. Enligt de senaste rapporterna finns även här möjlighet att få fram en text som kan öppnas för undertecknande i Rio. Texten väntas innehålla krav på att alla länder skall utarbeta offentliga nationella aktionsplaner för hur den biologiska mångfalden skall kunna bevaras. Från Sveriges och andra länders sida försöker vi verka för att konventionen skall börja tillämpas redan innan den genom tillräckligt många staters ratificeringar formellt har trätt i kraft, vilket förväntas ske först om ett par år. När konferensen i Rio börjar den 3 juni finns underlag för beslut i ett antal viktiga frågor. Det är den svenska regeringens starka förhoppning att det återstående förberedelsearbetet skall leda till att vi i Rio kan underteckna effektiva, handlingsinriktade konventioner om klimat och om biologisk mångfald, att vi får ett bra principuttalande om skog, att förslaget till en allmän principdeklaration -- Riodeklarationen -- antas och att alla regeringar ger kraftigt stöd till Agenda 21, som ett konkret och handlingsinriktat aktionsprogram för de närmaste åren. Beslut om ekonomiska resursöverföringar bedömer jag vara avgörande för att vi skall få med u-länderna i övriga överenskommelser under Riokonferensen. Mötet i Rio måste ses som ett led i en process. De globala miljö och utvecklingsfrågorna har fått en central plats på den internationella dagordningen. Alla länder och alla FN-organ kommer att få ett tydligt uppdrag när det gäller att fortsätta arbetet med att förverkliga handlingsprogrammet från Rio. För Sveriges del kan jag lova att regeringen omedelbart efter konferensen skall inleda en analys av vad besluten i Rio kommer att innebära för det svenska samhället. Direkt efter sommaren kommer också miljövårdsberedningen att under min ledning ha en uppföljningskonferens. Jag vet att både industri och forskarvärlden förbereder liknande uppföljningsmöten. Riksdagen kommer att få ta del av regeringens analys av konferensen. Konventionerna om klimatfrågan och om biologisk mångfald, som ännu inte är färdigbehandlad, kommer att redovisas för riksdagen i särskild ordning.

Fru talman! Jag tackar miljöministern för informationen. Jag har under de senaste veckorna lagt märke till att man i massmedierna -- radio, TV och tidningar -- mer och mer talar om miljökonferensen i Rio. Jag lade också märke till att den beteckningen förekom i måndags i det interpellationssvar miljöministern gav i kammaren. Men konferensen behandlar miljö och utveckling. Utveckling är den centrala frågan för tredje världens länder. Därför noterar jag med tillfredsställelse att miljöministern så starkt betonar just utvecklingsfrågorna. Jag vill ställa ytterligare ett par frågor. Hur kommer regeringen konkret att driva utvecklingsfrågorna, vilka ju utgör de direkta överlevnadsfrågorna för tredje världens länder? Hur kommer regeringen att i Rio, driva frågan om överföring av ekonomiska resurser till utvecklingsländerna?
Fru talman! Den information jag ger i dag ger jag å hela regeringens vägnar, vilket betyder att informationen också täcker in synpunkter från t.ex. utrikesdepartementet och den avdelning som handhar utvecklingsfrågor. Det är anledningen till att det kan ha funnits nyansskillnader i dagens redogörelse i förhållande till måndagens. Jag delar Karl-Erik Svartbergs uppfattning att det är viktigt att inse och tydligare tala om de samband som finns mellan problemen med utvecklingen och problemen med miljön. Det är klart att människor som inte har mat för dagen inte har så stora möjligheter att skydda sin miljö. Det är det som tär på miljön. Som jag tidigare har sagt överutnyttjas också miljön. Utan att förledas till enbart dystra beskrivningar, är det viktigt att ibland ge en bild av hur situationen ser ut, dvs. vilken takt och riktning utvecklingen har, för att på det sättet kunna tydliggöra vilka åtgärder som krävs. Det är här resursfrågorna kommer in i bilden. Tyvärr har de förhandlingar som hittills har förts inte lett fram till ett färdigförhandlat dokument. På den punkten finns det alltså inte någon färdig text att utgå från i Rio. Däremot finns det naturligtvis en förhandlingsmateria som har behandlats i kommittéerna på sedvanligt sätt. Men det finns inga som helst färdiga överenskommelser. Det utgör en komplikation. Den komplikationen har naturligtvis att göra med den totala bilden med bl.a. nord--syd-relationerna och hur de konventioner om den biologiska mångfalden, där förhandlingar pågår, och konventionen om klimatet, som har förhandlats färdigt, skall få någon effekt. Detta var ett av skälen till att regeringen inbjöd riksdagen att ta ställning till frågan om resurser redan nu under våren -- även om konferensen ännu inte har ägt rum --, dvs. de resurser som ligger utanför biståndsramen och som skall kunna användas för att ge u-länderna möjlighet att fullfölja konventionernas syften. Detta var tanken med de extraresurser som regeringen anvisade. De extra resurserna är visserligen bara av symbolisk karaktär. Men de utgör en nog så viktig symbolmarkering för att visa att Sverige är berett att bistå u-länderna så att de skall kunna genomföra det som vi tillsammans skall komma överens om i Rio. Detta är kopplingen mellan miljö och utveckling. Mycket av det förhandlingsarbete som Sverige har bedrivit har gjorts i nära samspel med andra länder -- i första hand med den nordiska länderkretsen, vilket också är naturligt, men även med en del av EG-länderna. Jag vill gärna återkomma till detta i ett senare inlägg.
Fru talman! Jag ber att få tacka miljöministern för den kompletterande informationen, som jag bedömer som mycket värdefull. Vi har ganska samstämmiga meningar i den här frågan. Det är därför viktigt att vi gemensamt kan driva dessa utvecklingsfrågor och få fram resurser för utvecklingssamarbete.

Fru talman! Först har vi frågan om finansiering. Samtalen har här till stor del gällt mekanismerna, dvs. vilka former som skall användas för att överföra resurser. Jag nämnde i mitt inledningsanförande GEF resurser, som ligger inom ramen för Världsbanken, vilket också de flesta känner till. U-länderna vet på goda grunder sedan tidigare att besluten fattas i relation till hur stora kapitalinsatser de olika länderna har gjort. Det betyder att de rika länderna har ett dominerande inflytande. Däri ligger en grundläggande konflikt, och den konfliken har inte lösts. Det finns därför i dag tongivande u-länder som inte gillar att man använder GEF-modellen inom ramen för världsbanken. Man vill så att säga inte gå vidare på världsbanksvägen. Men vi hoppas att vi skall kunna lösa upp denna knut genom en mer demokratisk ordning inom ramen för de institutioner som finns. Man sneglar då självfallet även på andra organ, t.ex. IDA, som ju står för mjuka lån och liknande. På dessa punkter har de nordiska länderna lagt fram ett helt paket. Jag tror fortfarande, att när man visar på alla de möjliga former som finns, borde man kunna ena sig om och få en bred uppslutning kring att vi inte skall tillskapa för många nya institutioner. Det är alltid ytterligare en komplikation i en värld som är nog så komplicerad redan från början. Det finns annars ett förslag om en s.k. Global Fund, dvs. en ny världsfond för just miljö och utvecklingsändamål. Det är viktigt att driva detta arbete vidare. Jag har från de förhandlare som i första hand skött kontakterna, och i de kontakter som jag själv har haft bl.a. inom OECD och i samband med mötet i Nairobi inom UNEP, fått intrycket att det finns möjligheter. Men det finns också en risk för att de flesta i förhållande till de behov som finns uppfattar även stora summor som ett misslyckande när det gäller resursöverföringen. Maurice Strong, som är generalsekreterare för hela konferensen, säger helt riktigt att de rika länderna aldrig har känt sig så fattiga som i dag. Det har präglat en del av diskussionen, inkl. den mycket viktiga konferens med s.k. eminent persons som ägde rum i Japan under april där bl.a. Ola Ullsten deltog från svensk sida. Man trodde att man skulle få ett genombrott på det finansiella området, men den förhoppningen infriades icke. Det återstår att ta den fighten i Rio direkt vid själva konferensen. Jag tror för min del att den är avgörande för att vi inte skall få en ny nord -- syd-konflikt i någon form.

Fru talman! Jag vill först tacka miljöministern för denna viktiga information. Riokonferensen är utomordentligt viktig för vår gemensamma framtid. Det är i detta sammanhang glädjande att en klimatkonvention troligen kommer att undertecknas. Det är förvisso ett steg framåt. Det är ändå dystert att konstatera att man inte kunnat fastlägga konkreta miljömål i den. Det är ändå fem år sedan Brundtlandkommissionen i sin rapport om miljö och utveckling satte växthuseffekten på topplats bland miljöfrågor. Det är fyra år sedan den svenska riksdagen följde rekommendationerna från Brundtlandkommissionen och fattade beslut om oförändrade koldioxidutsläpp. Den svenska riksdagen var det första parlament som tog detta viktiga steg i denna avgörande globala miljöfråga. Ungefär samtidigt rekommenderade ett toppmöte i Toronto i-länderna att minska sina koldioxidutsläpp med 20 % fram till år 2005. Enskilda länder har därefter följt denna rekommendation. Sverige hör tyvärr inte till de länderna. Enligt min mening bör Sverige i Rio kraftfullt verka för att klimatkonventionen får en mer långtgående inriktning med klara miljömål. Om detta inte är möjligt bör vi efter Riokonferensen se till att frågan framöver prioriteras och verka för att enskilda länder ställer upp miljömål som minst sträcker sig till Torontokonferensens rekommendationer. Sverige bör föregå med gott exempel. Jag vill fråga miljöministern hur han ser på en sådan strategi i klimatfrågan.
Fru talman! Jag delar den uppfattning som Ivar Virgin uttryckte i den inledande anmärkningen om klimatkonventionen, och jag har gett uttryck för min kritik. Man skall dock här skilja på två olika saker. Förhandlarna i New York har lyckats mycket bra, eftersom förväntningarna var utomordentligt låga. De var nästan så små att man inte ville tala om dem offentligt. Så länge USA inte lagt fram något enda förslag i denna fråga blev det heller ingen konkret diskussion. När detta så småningom skedde, kom diskussionen i gång. Men fortfarande är utgångspunkten några inte riktigt förpliktande målsättningar eller tidtabeller. Det är precis detta som vi från svensk sida har krävt. Jag har därför för svensk opinion klargjort att jag är besviken. Men jag anser naturligtvis också, vilket jag tidigare sagt i dag, att det är en framgång att USA och en del andra länder över huvud taget erkänner problemet. Ni kommer ju ihåg vilket förfärligt rabalder det tidigare har varit kring de mycket divergerande vetenskapliga synpunkter som har kommit från detta håll och en del andra länder. Det gällde t.ex. hur man såg på försiktighetsprincipen vid överläggningarna i Bergen för några år sedan. Hela denna internationella debatt har på något sätt retts ut de senaste åren, och det är naturligtvis bra att få denna bekräftelse i den nu färdigförhandlade klimatkonventionen. Jag tror inte man skall ha några förväntningar om att det går att ändra någonting i just konventionstexten, utan Riokonferensen har sannolikt att anta den eller förkasta den. När det gäller Sveriges agerande efter Riokonferensen är det självklart att vi i och med Rio har skapat en process att gå vidare med. Det har hela tiden varit den svenska strävan. Jag har kanske inte alltid velat uttrycka det som Maurice Strong har gjort, men det är viktigt att få mekanismer och krav på handlingsplaner nationellt, så att man ständigt kan följa upp utvecklingen. I anslutning till klimatkonventionen finns i dag utarbetad en resolution vid sidan av själva konventionstexten, som säger att man skall låta konventionen bli verksam med omedelbar verkan, dvs. inte vänta på att 50 länder ratificerar den i sina parlament, vilket kan ta sin tid. Detta måste ske omedelbart. Det finns alltså en särskild resolutionstext vid sidan av. Den ger möjlighet för oss att agera vidare i ungefär den riktning som Ivar När man nu på koldioxidområdet använder situationen år 1990 i olika länder som utgångläge, kan det slå olika beroende på hur man har hanterat verkligheten dessförinnan. Sverige tillhör som bekant de länder som har minskat koldioxidutsläppen avsevärt tidigare än andra, medan alltför många har det mesta kvar. En annan viktig sak som har med klimatet, ozonskikt och annat att göra är den förhandling som startar i höst i Köpenhamn angående skärpning av Montrealprotokollet och som handlar om andra klimatpåverkande ämnen såsom t.ex. freoner.
Fru talman! Jag håller med om att genombrottet i klimatförhandlingarna är att hälsa med tillfredsställelse. Jag tror att det faktum att president Bush har meddelat att han kommer till konferensen, och över huvud taget den förändrade amerikanska attityden, också innebär möjligheter att in i det sista påverka förhandlingarna, och jag hoppas att man utnyttjar de möjligheterna. Jag håller även med miljöministern om att olika länder har lyckats olika bra. Jag vill bara påminna om, att sedan riksdagen 1988 fattade beslut om oförändrade koldioxidutsläpp -- och då man rimligen bör använda år 1987 som basår -- har vi minskat våra koldioxidutsläpp med 10 %.

Fru talman! Som Ivar Virgin vet har vi under senare tid haft en omfattande diskussion i Sverige om styrmedel som kan göra det möjligt för oss att hantera den framtida utvecklingen. Det är klart att det blir svårare och svårare ju längre ner man kommer, men vi skall gå vidare. Detta handlar om hur man använder ekonomiska styrmedel, inkl. energiskatter, och det handlar naturligtvis också om regleringar och i vissa fall förbud, även om det kan vara obehagligt för enskilda. Regleringarna och förbuden gäller både de farliga ämnen som påverkar ozonskiktet och koldioxiden. Sverige har i samband med UNCED varit det land som kanske hårdast har drivit på för effektiviseringar när det gäller energianvändningen, eftersom det är en strategiskt avgörande fråga, och när det gäller användningen av förnybar energi. Vi har haft nöjet och äran att ha professor Thomas B. Johansson som ordförande i en stor FN-kommitté för en internationell strategi för förnybara energikällor. Kommittén har redovisat sitt arbete i en rapport, som vi i miljövårdsberedningens regi har tryckt upp på svenska för dem som är intresserade. Vi tänker fortsätta att driva på för att försöka få kraftfullare institutioner som verkar på det här området. Vi hoppas att statschefernas närvaro i Rio kommer att öka möjligheterna att lösa finansierings och resursfrågorna. Ibland kan ju symbolhandlingar, som närvaro av vissa personer, ha en positiv effekt. Jag vill avsluta med att säga att vi inte ser Riokonferensen som någon slutpunkt, tvärtom. Det är en fortsättning på Stockholmskonferensen 1972, 20 år efteråt. Man kan säga att den här konferensen kommer alltför långt efteråt, men bättre sent än aldrig. Nu gäller det att skapa förhandlingsmekanismer som gör att vi på miljöoch utvecklingsområdet får en ständigt rullande förhandling, där vi hela tiden pressar varandra till att ta nya steg. På det sättet är klimatkonventionen en framgång. Den ger sådana möjligheter och det omedelbart, genom den resolution som är knuten till konventionen. Som Karl-Erik Svartberg sade är det viktigt att vi inte tror att allting löses genom regeringar och offentliga organ, utan folkrörelser och NGO:s, dvs. Non-Governmental Organizations, har en viktig roll som spridare av information i detta fortsatta arbete. Därför stöder vi från svensk sida dessa organisationers närvaro i Rio och deras medverkan i nationalkommittén, som har arbetat under lång tid. Låt mig till sist säga att jag tycker att vi har anledning att vara tacksamma mot de förhandlare som har fört vår talan i dessa förberedande möten. De har gjort ett utomordentligt bra jobb. Men som sagt: En hel del återstår till Rio.

Fru talman! Jag vill tacka miljöministern för informationen. Jag vill ta upp frågan om hur man kan använda militär teknik och militär kunskap för miljöändamål. I höstas antog Generalförsamlingen en resolution som bygger på en svensk studie och ett svenskt initiativ. Hur tänker den svenska regeringen driva dessa frågor, dvs. de konkreta förslag som finns i FN-studien och i resolutionen?

Fru talman! Självfallet är jag medveten om att det finns många konkreta förslag. Detta har varit det område där Sverige har varit mest pådrivande men minst framgångsrikt, sett till de konkreta förslag som vi har fått med. Vi har hittills lyckats rädda förslaget att militären i fredstid skall behandlas som alla andra; det borde ju vara en självklarhet. Vi har lyckats rädda formuleringar om det nära sambandet på resurssidan. Vi har lyckats få med formuleringar om militärt farligt avfall som fortfarande finns kvar, formuleringar som är ifrågasatta av andra. Jag vill öppet erkänna att detta har varit ett av de mest kontroversiella områdena, och vi har i förhandlingarna haft ganska starka motståndare. Jag vill inte ge några orealistiska förväntningar om vad vi konkret kan göra. Vi försöker rädda mesta möjliga av detta in i Agenda 21 för att därefter kunna föra processen vidare. Det har varit vår strategi.

Fru talman! Riodeklarationen är en principdeklaration, och den är också ganska fast i konturerna. Det är alltså mycket svårt att göra stora förändringar i den. Det kan hända att den kommer upp till förnyad förhandling, men i så fall kanske utifrån en olycklig utgångspunkt, t.ex. en konflikt mellan arabländerna och Israel. Detta finns med i bilden. De förnyade förhandlingarna kanske inte leder någon vart just vid den här konferensen. Viktigt är att den ena konventionen som jag nämnde i min information, den om den biologiska mångfalden, inte är färdigbehandlad, utan förhandlingen pågår just nu i Nairobi och kommer att fortsätta i ett par veckor framåt. Vi har förhoppningar om att det skall kunna bli en ganska bra konvention. Vi har förhoppningar om att den också skall kunna tillämpas interimistiskt, dvs. att det inte skall bli nödvändigt att avvakta ratificering från en rad länder innan den kan träda i kraft, utan att man skall kunna börja tillämpa den redan under mellantiden fram till ikraftträdandet. Det som är mångfasetterat och svårt att göra en bedömning om är Agenda 21. Där finns en väldig textmassa, som inte är så enkel att ha överblick över. Där finns ett område som jag är direkt orolig för, nämligen skogsprinciperna. Jag har haft mängder av kontakter i olika riktningar främst under det senaste halvåret, och det är bara att konstatera att det finns en betydande misstänksamhet och konflikter t.ex. mellan utvecklingsländer med regnskogar och industriländer. Risker finns för bojkotter mot exempelvis tropiskt timmer, och detta får återverkningar i dessa länders attityder i förhållande till Riokonferensen. Både jag och jordbruksministern har nyligen haft överläggningar med den malaysiske resursministern, så jag vet ungefär vilken inställning man har. Jag hoppas att vi skall kunna förbättra riktlinjerna utifrån hur de ligger nu, men det är ett mycket svårt arbete. Klimatkonventionen är en framförhandlad, färdigförhandlad text utan några tekniska fyrkantsparenteser. Den uppfattas av parterna som slutförhandlad. Slutförhandlingen skedde i en grupp bestående av 25 representanter. Man klarade alltså inte av det in pleno, utan man var tvungen att plocka ut 25 länder som sedan satt och hårdförhandlade i stort sett natt och dag för att komma fram till det resultat man nu har uppnått. Det är mot den bakgrunden jag gör bedömningen att konventionen är svår att på nytt öppna för förändringar utan att det därmed uppstår betydande problem. Det finns emellertid ett problem, det vill jag säga direkt, nämligen att det vid detta möte inte fanns någon uppslutning från oljestaternas sida. Då förstår ni från vilket håll kritiken mot klimatkonventionen kommer. Sverige har däremot inte haft några som helst problem med sina ambitionsnivåer i detta sammanhang, och därmed kan inte heller vårt renommé vara skadat på något sätt -- jag förstår inte på vilket sätt det skulle vara skadat. Sverige är det land i världen som ligger högst i koldioxidavgift. Ta vilken jämförelse som helst! Vi var dessutom först tillsammans med Norge. Norge har en differentiering, med den högsta avgiften på bensin och litet lägre avgift på en del annat. I Danmark ligger avgiften på 100 resp. 50 danska kronor. Enligt regeringens förslag kommer avgiften här i Sverige att ligga på 320 resp. 80 kr. I Finland ligger avgiften på 9 svenska kronor, att jämföra med våra 320. Man skall jämföra på rätt sätt. På nyheterna i dag har man rapporterat att EG inte på egen hand orkar fatta ett beslut om koldioxidskatt utan att man där hänvisar till vad Japan och USA kommer att göra. Sådan är situationen. Detta är verkligheten. Vi har alltså anledning -- alltför stor anledning, tyvärr -- att vara ledande på detta område. Vi är ganska ensamma ibland, men tillsammans med de nordiska länderna kan vi uträtta en hel del. Vi kan dock inte uträtta underverk.

Fru talman! Det är naturligtvis oerhört viktigt med uppföljning här hemma, och många förväntar sig att regeringen har konkreta besked. Eftersom jag bör hålla mig kort skall jag bara ställa en detaljfråga: Hur ser miljöministern på det socialdemokratiska förslaget om en nationell samling och en kommission för uppföljningen av

Fru talman! Jag delar naturligtvis helt uppfattningen om de oerhört drastiska, dramatiska och tragiska bilderna ur kriget och konsekvenserna på miljön. Vi har för övrigt tidigare sett detta i ekociden i Vietnam. Det är alltså i och för sig en gammal debatt. Men nu har vi fått ytterligare illustrationer genom alla bilder på minor på stränderna i Kuwait och från Jugoslavien i dagarna. Det är oerhört viktigt att få ökad möjlighet att ålägga militären ett ansvar också efteråt. När det gäller gatubarnen svarade jag på en interpellation för några dagar sedan. Vi följer ständigt den här utvecklingen. Det sker bl.a. genom den svenska ambassaden i Brasilien. Det handlar inte bara om ord. Den svenska ambassaden har varit ute på delstatsnivå hos polisen, deltagit i konferenser, föreläst om mänskliga fri och rättigheter. Den svenska ambassaden har också haft kontakt med den nye justitieministern i den omvandlade brasilianska regeringen om dessa frågor. Jag kallade till mig ambassadören före interpellationssvaret. Alf Svensson och jag kommer inom kort att ha kontakt med presidenten i den organisation som är sammansatt av regeringsrepresentanter, NGO:s myndighetsrepresentant etc. i Brasilien för att på bredast möjliga sätt hantera frågorna om gatubarnens situation. Han kommer hit till Sverige om några dagar.

Fru talman! Jag delar miljöministerns uppfattning att det är nödvändigt att så långt det är möjligt genomföra demokratiska och mänskliga rättigheter i de länder vi betraktar som u-länder. Det är också nödvändigt att bygga upp en stadigare ekonomi, så att man har råd att ta hand om och kan finansiera de åtgärder som krävs för att få bukt med miljöproblemen. Enligt Ny demokrati är dock ett av de svåraste hindren befolkningsexplosionen. Jag skulle vilja fråga miljöministern på vilket sätt han tror att konferensen i Rio kommer att kunna bidra till en lösning på detta problem.

Fru talman! Sverige bedriver sedan länge en inhuman och kaosartad flyktingpolitik. Det är många som är eniga om den saken. Den politiken är inte förankrad hos majoriteten av medborgarna. Det bekräftar flera undersökningar. Bl.a. publiceras i dag en undersökning i en tidning. Där framgår att 75 % av ungdomarna vill minska invandringen kraftigt. Detta gäller kommuner i Folk vet verkligen vad det handlar om. Men många bland oss folkvalda lyssnar inte på åsikterna hos folket, som Sten Andersson i Malmö tidigare sade. Sverige är internationellt välkänt för sitt generösa flyktingmottagande vid gränsen. Vi utnyttjas också av vissa personer och organisationer såväl utomlands som i Sverige. Jag tänker bara ge ett exempel. En representant för ett konsulat sade i en TV-intervju i december: Alla som har problem i landet är välkomna till Sverige. Där finns resurser att hjälpa er. I den akuta kris som Sveriges finanser nu befinner sig i skall detta belysas i debatten. En organiserad invandring av kosovoalbaner från Jugoslavien pågår. Bussar med i huvudsak ekonomiska flyktingar kommer via våra hamnar i Skåne. Flyktingarna har enkel biljett, som de har betalt upp till 300 D-mark för. För att få denna biljett får de sälja allt de har och i vissa fall gå ifrån sina hem. Jag har själv varit med vid flyktingmottagandet och sett hur det går till. Jag har varit inne i järnvägsvagnarna när vår passpolis letar efter flyktingar som gömmer sig, för att komma in i landet. Jag har också hört passpolisen säga att de blir lurade av flyktingar, ekonomiska flyktingar, och att de upplever sin arbetssituation som kaotisk. Det är ett ansvar vi har här i riksdagen, att diskutera detta och lyfta fram frågorna. I bl.a. Tyskland har det varit en omfattande debatt under mars. Det var i början av mars som debatten om flyktingfrågorna satte i gång. Det har nu lett till att Tyskland har infört visumtvång för jugoslaver. Vad hände då? Jag förväntade mig att flyktingströmmen till Trelleborg skulle förändras och överflyttas dit där det fanns möjligheter att komma igenom. Det betydde att den flyttades över till Ystad. Jag hade väntat mig att en aktiv invandrarminister skulle ha följt efter övriga länder i Europa. Här ligger vi hittills efter. Eller finns det något drag hos invandrarministern? För att visa på förhållandena för de människor som flyr vill jag rapportera någonting från verkligheten. Jag vill referera en intervju som är realistisk, ett samtal med en flykting. -- Jag vill inte uppge mitt namn. Jag kommer från -- Varför flyr du ditt land? Vi romanizigenare har inga sociala rättigheter i Makedonien. Vi är ett andra klassens folk. Däremot skall vi göra militärtjänsten, den är obligatorisk för alla mellan 16 och 60 år. Sedan vill de placera ut oss på gränserna till Serbien, Bulgarien och Grekland. Jag vill inte delta i detta. Jag vill inte heller att mina barn skall göra det. -- Men det är ju inget krig i de trakterna. -- Nej, men förhållandena är väldigt spända i Makedonien. Där finns tre olika folkslag, som inte kan enas. Innan fanns det ett parti, i dag finns det fyra. Alla drar åt var sitt håll. Så ett krig kan utbryta när som helst. Varför valde du Sverige? -- Jag har hört att Sverige tog emot asylsökande. -- Vem har upplyst dig om att vi tar emot flyktingar? -- Det har jag hört på stan av bekanta. Ingen speciell. -- Så du menar att alla pratar om detta? -- Ja, jag har hört det av vänner. -- Hur bodde du i Makedonien? -- Har du sagt upp den och lämnat den? Nej, jag sade inte upp den eftersom vi skulle fly, utan vi lämnade den på natten. -- Vad arbetade du med? -- Jag arbetade med trädgårdar och rabatter. Eftersom kriget i Serbien skurit av min livsnäring, kan jag inte längre försörja mig och min familj. Jag arbetade mest i Serbien. Jag arbetade svart. -- Har du någon släkt kvar i Makedonien? Har du någon släkt här? Nej, jag har ingen släkt kvar. Mina föräldrar är döda. Jag har inga släktingar här. -- Hur skall du klara dig här? Vilka är dina förväntningar? -- Jag hoppas att få ett arbete i framtiden och att mina barn skall få skolutbildning. -- Hur kom du hit? -- Från Makedonien åkte vi i en skåpbil till Serbien. Sedan åkte vi tåg till Sverige. jag betalade 20 000 dinarer. Pengarna har jag lånat av vänner hemma. -- Men om du lånar pengar, måste du ju betala tillbaka dem. Hur skall du kunna göra det? -- Lånet fick jag som en gåva. Detta var ett exempel på en intervju. Där ser man hur en enskild person tänker när han skall komma hit. Jag har följt upp detta ytterligare och sett på vilka bussbolag våra flyktingar åker med. Det finns ett bussbolag i Skopje som heter Proletär. Detta företag raggar upp resenärer till Sverige. Det är fråga om ren ekonomisk vinning. Ingenting annat än enkel biljett gäller. Dessutom finns Schweizregistrerade bussar som kontinuerligt trafikerar denna rutt. De har uteslutande asylsökande med sig. Jag har också upptäckt att det finns flitiga smålänningar som har bussar som utför denna trafik. Jag har sett kopplingar till hotell och fastigheter. Det är på tiden att vi tar itu med detta på allvar. Fru talman! I går morse ankom till Ystad tre jugoslaviska bussar med sammanlagt 197 Makedonien med 58 personer. Bussen ägs av ett företag där nere. Det kom en buss med 36 personer. Låt oss nu agera, bästa invandrarminister! Låt oss följa Europa och invandrarverkets chefs råd -- inför visum för de jugoslaviska flyktingarna.

Fru talman! Det mesta har faktiskt sagts här. De beskrivningar man har hört här, att det är rena turistverksamheten från Jugoslavien, är tyvärr sanna. Det kommer snart 10 000 per månad. 90 % av dessa är ekonomiska flyktingar. Det är fruktansvärt inhumant, som vi beter oss i dag. Dessa stackars människor säljer hus och hem och tror naturligtvis att de skall få stanna. Vi gjorde likadant mot en annan grupp för några år sedan. Det var turkbulgarerna. De trodde också att de skulle få stanna i landet. De fick stanna ungefär två och ett halvt år. Deras barn lärde sig svenska. Sedan skickade vi ut dem. Det kostade oss oerhört mycket pengar. Det kostade också på ganska hårt i familjeförhållanden. De fick bo på flyktingförläggningar här i Sverige. Jag tror inte att någon i denna kammare skulle kunna bo en enda dag på en flyktingförläggning, som de ser ut just nu. Det värsta exempel jag har sett var ett rum där 25 personer bodde. Det var visserligen ett ganska stort rum, men det saknade vatten och i stort sett värme. Det fanns filtar. Det hade varit bättre om vi skötte om dem som behöver hjälp, de 10 % det rör sig om, och såg till att de fick en dräglig tillvaro i Sverige. Men inte ens det klarar vi av med dessa förutsättningar. Det hyckleri vi håller på med, som Folkpartiet företräder, kommer att kosta oss 4--5 miljarder extra i år. Jag skulle vilja ha svar på en fråga: Var får man dessa 4--5 miljarder ifrån? Man kan röra upp himmel och jord för delpensionen, som kanske kostade uppemot 500 miljoner. Då var det kris i regeringen, och man pratade om nyal. Jag kan inte förstå annat än att det måste bli nyval, efter dessa diskussioner om var man skall ta 4--5 miljarder kronor, helt i onödan. Jag har också konstaterat att alla som inte tycker som Folkpartiet är rasister. Jag kan konstatera att Christina Rogestam nu tydligen har samma åsikt som Ny demokrati när det gäller flyktingpolitiken. Jag tycker att det är förståndigt av Rogestam att ha denna inställning. Hon har insett att detta inte går. Jag såg i dag i Expressen att det skrivs om tältläger. Detta kommer naturligtvis att fortsätta. Det kanske inte handlar om 10 000 nästa månad. Det kanske handlar om 15 000, eller 20 000. Jag förstår inte varför vi inte också släpper in alla medborgare från gamla Sovjetunionen. De har nämligen exakt samma förutsättningar att få komma hit. Det är krig i vissa delar av landet även där. Jag tror inte att någon i vårt parti eller någon svensk över huvud taget har någonting emot att hjälpa folk som behöver hjälp. Men då skall vi också ställa upp. Vad gör vi med våra flyktingar när de kommer hit? De får fortfarande inte arbeta. Om det vore möjligt för dem att arbeta, skulle de kunna spara pengar. De skulle kunna få städa våra anläggningar t.ex. Det kostar nämligen i dag 150 miljoner att städa en anläggning. På sistone har framförts berättigad kritik mot slarvet med pengarna från invandrarverket. Just nu pågår en intern revision, som är föranledd av min bok. Jag påstår där att invandrarverket slarvade bort 66 milj.kr. Varenda siffra i min bok var riktig. Man har inte ställt några som helst krav på den tjänsteman som slarvade bort pengarna. Man har bara undersökt de åtta anläggningar som jag angav i min bok, ingenting annat. Ingen slutledning över huvud taget har gjorts. Om man ser på hur många anläggningar som finns här i landet, handlar slarvet förmodligen om 300-- 500 milj.kr. Jag kan försäkra er att om en bankdirektör skulle bete sig på detta sätt, skulle han få sitta inom lås och bom. Men invandrarverket skyddas hela tiden, och man pratar ofta om sekretess. Jag träffade förut en företrädare för styrelsen. Med den inställning som herr Backlund har, förstår jag att vi aldrig någonsin kommer åt detta slarv. Det skulle ju innebära en kritik mot styrelsen. Jag tror att man nu kommer att göra en revision som är värd namnet. I den senaste revisionsberättelsen som jag har, som gäller åtta anläggningar inom invandrarverket -- den är ganska lång -- har man inte ens reda på hur betalningarna sker, om momsen ingår eller inte. Det är ju en viss skillnad i kostnad, som ni vet, med den höga moms vi har. Man kan också undra om Finland, Norge m.fl. länder är oansvariga, eftersom de har en annan flyktingpolitik. Vi var inne på frågan om hemspråk. Det diskuteras i och för sig, men det är ganska intressant att veta att förra året fick 2 200 danskar och 1 300 norrmän hemspråksundervisning. Man undrar hur många svenskar som fick motsvarande undervisning i Norge och Danmark. Det finns naturligtvis mycket mera som man skulle kunna ta upp i den här diskussionen, men jag kan sluta här. Gör vi inte något, får vi rasism i det här landet. Det är jag helt säker på.

Fru talman! Jag kan inte påminna mig att jag nämnde något namn. Jag sade att det gällde en tjänsteman. Det är fantastiskt att man inte skall få kritisera det här. Hade det varit en bankdirektör som hade slarvat bort 66 miljoner, tror jag inte att någon hade haft något emot att vi hade angett namnet här i riksdagen. Men om man är tjänsteman inom den statliga förvaltningen kan man i princip bete sig precis hur som helst. När styrelsen är politiskt tillsatt är det tydligen helt legalt att göra på det här sättet.

Herr talman! Birgit Friggebo sade att vi skall försöka att hjälpa folkgrupper när det finns risk för att de inte kan samsas. I stor sett i hela världen finns det ju risk för att folkgrupper inte kan samsas. Inom OSS, t.ex., där det är stora problem finns det uppenbara risker för krig. Skall vi i så fall ta emot flyktingar också därifrån? I så fall får vi stora problem. Jag vill fråga Birgit Friggebo: Om det finns risk för att folkgrupper inte kan samsas, skall vi då ta hand om flyktingar ur sådana folkgrupper? Jag har ytterligare en fråga. Det pågår inte något krig i Kosovo. Som jag nyss nämnde är situationen där sådan att det finns risk för att man inte kan samsas. Men vi kan ju inte ta emot alla så fort den här risken finns. Resultatet blir att vi får en kraftigt ökad invandring. Jag vill fråga Birgit Friggebo: Varifrån skall vi ta de kraftigt ökade anslagen som behövs i samband med dessa problem? Skall vi höja skatterna, eller skall vi låna pengar utomlands för att klara av de problem som uppstår?
Herr talman! Vi har en situation i Jugoslavien som har lett till att 25 000 människor nu har kommit till Sverige. Totalt i världen finns det ungefär 17 miljoner flyktingar. De flesta befinner sig i Asien, i Afrika och i Amerika. Europa är den kontinent som har tagit emot det minsta antalet flyktingar. Ny demokrati vill inte diskutera denna konkreta situation på annat sätt än att säga att de är ekonomiska flyktingar, och Ny demokrati tror att den besvärjelsen kan leda fram till att människor inte skall söka sig hit i fortsättningen. Man ägnar sig också åt en hotbildsverksamhet. Man förespeglar vad som eventuellt kan komma att hända i framtiden för att komma ifrån att hantera de problem och bekymmer som de här människorna har, som söker sig ifrån Jugoslavien. Mycket av det som Ny demokrati säger är väldigt oprecist, och därför är det svårt att veta vad ni egentligen vill. I yrkanden av Ny demokrati vilka behandlas i riksdagen i dag står: '' utlänningar som har allvarliga och uppenbara skäl att fly från något - -'' skall få asyl. Jag skulle vilja veta vad detta något är för någonting. Menar Ny demokrati att människor som flyttar på grund av ekonomiska bekymmer, fattigdom och miljökatastrofer är människor som har allvarliga och uppenbara skäl att fly? Menar ni att vi i så fall skulle utöka skälen till att ge asyl här i Sverige.

Herr talman! Jag frågade Peter Kling om vad kraven på att det skall handla om ''utlänningar som har allvarliga och uppenbara skäl att fly från något'' var för att de skall ges asyl här i Sverige. Det är uppenbarligen en grundläggande regel som skall tillämpas på något sätt. Det handlar ju inte om att sätta något tak eller att bestämma några kvoter, utan det är ju en generell regel som i så fall skulle tillämpas. Min fråga var om de människor som har allvarliga och uppenbara skäl att fly från t.ex. fattidom och miljökatastrofer skall få asyl i Sverige. Vill Ny demokrati utvidga asylbegreppet här i Sverige? Hittills har vi i Sverige tagit emot 25 000 människor från det forna Jugoslavien. Jag är alldeles övertygad om att många av dessa människor vill återvända hem igen om situationen ändras där nere. Menar Ny demokrati att vi inte skall ta vårt ansvar och ge människor skydd mot bomber och förföljelse? Det handlar om människor vilkas hem bränns upp, som sägs upp från sina arbeten så att de inte kan försörja sig, vilkas barn inte får gå i skola och vilkas möjligheter att själva bestämma över sin framtid är kraftigt ifrågasatt.

Herr talman! Birgit Friggebo svarade aldrig varifrån man skulle ta de tre fyra miljarderna. Hon svarade inte heller på när situationen för fattigpensionärerna skulle åtgärdas -- de har det också svårt. Jag skulle också vilja ha svar på varför man utvisade de polska zigenarna för ett halvt år sedan. De hade väl också skäl att få stanna. Christina Rogestam var tydligen överens med regeringen. Innebär det att visum kommer att införas? Anser Birgit Friggebo att man i Norge och Finland är oansvarig, eftersom en annan flyktingpolitik tillämpas där? Kommer vi att tillåta medborgare från gamla Sovjetunionen att komma hit? De har exakt samma förutsättningar som medborgarna i gamla Så till slöseriet på invandrarverket. En som är väl informerad om detta är naturligtvis Birgit Friggebo -- jag har personligen informerat henne. Är revisioner beställda utifrån, eller är frågan fortfarande intern, så att på sin höjd styrelsen får besked om hur det går till? Det här är många frågor, och jag tror inte att jag får svar på någon av dem. Det kommer emellertid att bli mycket intressant att följa det hela.
Herr talman! Jag besvarade häromdagen en fråga här i riksdagen, vilken hade ställts av Bert Karlsson. Bert Karlsson behagade emellertid inte komma hit. Vad jag då sade när det gäller invandrarverket var att man har gjort en egen, dvs. en intern revision. På invandrarverket har man själv kommit fram till att verksamheten inte har skötts särskilt bra på vissa punkter. Vi har ett system för revision av statliga utgifter, dels riksdagens revisorer, dels riksrevisionsverket. Invandrarverkets interna revision har nu överlämnats till riksrevisionsverket av invandrarverket självt, och i och med det blir det en extern granskning av invandrarverkets verksamhet. Precis så skall det gå till. Självfallet skall det inte i någon verksamhet här i Sverige slösas i onödan. När det gäller utgifterna för flyktinginvandringen pågår en enorm myt och ibland lögnverksamhet. Jag vet inte hur många insändare och brev som jag har sett i vilka omtalas att de direkta utgifterna för flyktinginvandringen är 40 miljarder kronor. Jag vet inte alls om någon från Ny demokrati har deltagit i spridandet av dessa uppgifter. Det är emellertid den typen av uppgifter som sprids runt om i landet. Kostnaderna är betydligt lägre. Dessa pengar utbetalas i dag, därför att vi anser att människor skall ges skydd när så behövs. Tidigare har människor fått stanna, därför att de har fått vänta för länge på beslut, inte därför att de har varit i behov av skydd. Så var fallet inom invandrarverket tidigare -- nu har det blivit bättre -- och senare inom regeringskansliet under den socialdemokratiska tiden. Det har naturligtvis inneburit att fler har fått tillstånd än eljest skulle ha fått. Det har också inneburit att verksamheten har blivit dyrare än vad den skulle behöva vara. Vi har nu tillsatt kraftiga resurser för att se till att få bort de balanser som finns, inte minst hos utlänningsnämnden, och som är ett resultat av den gamla regeringens fögderi.
Herr talman! Jag hade inte förväntat mig något svar. Nu fick jag i stort sett ett halvt svar. Jag frågade om Norge, gamla Sovjetunionen, osv., och jag frågade också hur man skulle finansiera det hela -- det handlar ju enbart om tre fyra miljarder kronor, vilket ju inte är speciellt mycket. Jag ställde en mängd frågor, bl.a. om polska zigenare inte räknades. Men jag fick inget svar. Det är ganska fantastiskt. Det visar väl hur sjuk den här affären är. Jag kan tala om vad flyktingpolitiken i det här landet kostar, om man även räknar med socialhjälp osv. Det handlar om 15--20 miljarder kronor. Vi talade tidigare om att man skall vara rädd om siffror. Jag vet inte varifrån invandrarministern har fått sina siffror, men jag har fått mina siffror från invandrarverket, västra regionen, och jag förutsätter att de är riktiga. Jag hävdar fortfarande att siffrorna kommer att peka på att det är fråga om 10 000 personer. Förra månaden tror jag att antalet var 6 500--7 000. Kom sedan inte dragande med att det rör sig om några tusen, eftersom det i alla fall inte är någon som tror på det. Jag vill säga något om revisionen. I en revision förutsätter man att invandrarverket kan sina egna siffror. Jag förstår att invandrarministern inte kan varenda siffra, men jag kan offra en kväll för att förklara hur revisionen är gjord och vilka siffror som är riktiga. Man glömmer t.ex. litet moms på 40--50 kr. per plats, vilket gör 8 milj.kr. per år och anläggning. Jag kan hålla med om att det inte är så mycket när det handlar om 15--20 miljarder. Men jag kan konstatera att en revision inte får göras så vårdslöst.

Herr talman! Det är inte aktuellt att nu införa något visumtvång i Sverige. Situationen är inte sådan. Dessutom har de som har ställt krav på visumtvång hänvisat till att man i Tyskland och även i andra länder redan skulle ha fattat beslut om detta eller att det skulle vara aktuellt. Så är inte fallet. Dessutom har jag erinrat om det faktum att visumtvång inte tar ifrån människor rätten att söka asyl i något land. De länder som har skrivit under Genèvekonventionen har också skyldighet att behandla ansökningar om asyl.
Herr talman! Jag tycker att kulturministern gav oss en bra och saklig information. Jag hade hoppats att denna sakliga information också skulle ha hyfsat till debatten. Jag har också fått svar på den fråga som jag ställde.

Herr talman! Tala om för dem, sägs det från kds. När man hör kds säga det förstår man hur invandrarpolitiken där bedrivs. Jag menar att människor måste få ha en uppfattning. Precis som vi tidigare här i debatten har sagt inser människor, som arbetar och som ser att andra bara går ute på stan eller får ersättningar och bidrag så att säga upp över öronen, hur det förhåller sig. Jag har hört posttjänstemän säga att de mår illa när de skall betala ut sådana här ersättningar. Är det ett samhälle, tror Liisa Rulander, som kommer att utvecklas positivt, ett samhälle som kommer att vara först i Europa, när vi av lönekakan snart betalar 5 kr. av varje hundralapp till invandrarpolitik och kombinerad u-hjälpspolitik? Den senare köper man t.o.m. vapen för, som man smugglar. Är det vår framtid? Det är detta människor säger ifrån om. Nu är det dags även för Liisa Rulander att ta ur öronpropparna.

Herr talman! Det har varit tabu att tala om flyktingpolitiken. När man sätter sig in i flyktingpolitiken ser man mer och mer att det är därför som den har varit enig. Folket har sagt en sak och sedan har politiker gjort som de har tyckt, ofta korrumperat påverkade i verksamheten. Det sätter jag mig emot. Däremot håller jag helt med om det som sägs om dem som verkligen är flyktingar. Men i dag är det under 10 % som är flyktingar. Resten kommer hit av ekonomiska skäl. nere i Jugoslavien -- jag har varit där nere, så jag vet hur det är -- skulle jag också, om jag fick chansen, hoppa på bussen upp till Stockholm, för där är det justa prylar och där öser man ut pengar. Det är vad vi håller på med.

Herr talman! Jag blev påhoppad, som vanligt. Tydligen har vi blivit ansvariga för anslaget till EM poliserna. Vad jag vet är det den sittande regeringen som har fattat det beslutet. När det gäller de 66 miljonerna kan jag upplysa Liisa Rulander om att det bara gäller åtta anläggningar. Det finns ca 150 anläggningar i Sverige, förmodar jag. Det handlar fortfarande om ganska stora belopp, men de kanske inte är så stora i din sfär -- vad vet jag. Norge och Finland sköter solidariteten? Detta är frågor där det sägs att man skall ta ansvar. Jag tycker fortfarande att man kräver så kolossalt mycket av Sverige och svenskarna. Vi har i dag inte pengar, det är sanningen. Vi får låna pengar hela tiden. Då måste man ha mycket klart för sig att man är rättvis när man fördelar. Det finns nog ingen som inte vill ta ansvar för en som verkligen behöver skydd. Det är fråga om de riktiga flyktingarna. Det är dem vi borde prata om. Jag skulle faktiskt vilja visa Liisa Rulander en förläggning, visa hur flyktingarna bor. Det skulle vara mycket intressant att tillsammans åka till en förläggning. Efteråt skulle vi kunna ha en diskussion om huruvida det vi gör i dag anses vara riktigt.
Herr talman! Det jag frågade Bert Karlsson om var hur mycket Bert Karlsson protesterade när beslutet om kostnaderna för EM togs. Jag har i vart fall inte hört någonting. Annars tycker jag att Ny demokrati både syns och hörs. Men i det fallet hörde jag inga protester. Jag ställde bara de två kostnaderna mot varandra för att visa på att det är pengar som pengar. Frågan är var man vill lägga dem. Jag vill lägga dem på invandrare och flyktingar. Som en upplysning kan jag tala om att jag självklart har bevistat många flyktingförläggningar. Jag har naturligtvis sett över hur flyktingarna har det i mitt eget län. Jag har sett att de har det bra. De skall ha det bra. Men jag tycker inte att de lever i överflöd. Det vore skam att säga det. Men jag tycker att de har det bra. Vi skall komma ihåg att flyktingar inte kommer hit så fort det smäller ett skott. De flyktingar som kommer hit nu är de som var svårt utsatta redan 1989. Vi har 1992 just nu. Man väntar in i det sista med att lämna sitt eget land. Det skulle jag också göra. Jag skulle heller inte sticka i väg vid första bästa knallskott. Självklart vill man vara där man har sina släktingar och sina vänner, där man har sina barndomsminnen och där man är rotad. Det är självklart. Det måste vi respektera, och vi måste tro att det är på samma sätt för alla. Jag vill fortfarande tala om de verkliga flyktingarna. De andra får vi göra något annat åt. Vi skall inte skicka i väg flyktingarna på grund av de andra.
Herr talman! Apropå polispengarna vill kds tydligen släppa de huliganer som ni har sett fritt. Jag tycker att det borde räcka med Westerberg i det sammanhanget. När det gäller de 66 miljonerna tror jag inte att Liisa Rulander har förstått vad det är fråga om. Det är bortslarvade pengar. Man har inte fått något för pengarna. Man har hyrt färjor överallt som man har fått betala för, men man har inte kunnat använda dem. Det finns faktiskt en sådan båt i Malmö. Det går bra att åka dit och titta. Den kostar invandrarverket 15--16 miljoner. Det är inte heller så mycket tydligen. Dessutom försvarar man sådana här dumheter. Det är mycket oroande, måste jag säga, att man inte bryr sig om 300--400 miljoner, när regeringen var beredd att avgå för 300--500 miljoner till delpensionerna. Det var tydligen en större katastrof.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att säga så här till Liisa Rulander angående debatten om bortslarvade pengar: Visst finns det företag som har direktörer som slarvar bort pengar. Men inom den privata sektorn blir man i regel åtalad, eller så får man inte något nytt jobb. Men när det gäller skattepengar går det bra att göra det. Det är skillnaden, som Bert Karlsson ville framföra. Herr talman! Vi i Ny demokrati har ofta blivit kallade för rasister i denna kammare. Jag har ännu inte sett någon talman som gett de personer som kallat oss för rasister någon reprimand, som ju John Bouvin fick för en stund sedan. Det är märkligt att bara vi skall få reprimander. Naturligtvis skall vi ta emot flyktingar från krigsoch katastrofområden. Men det måste ju finnas en gräns. Var och en i detta land, även vi politiker, måste inse att det finns en gräns. Jag vet att hela svenska folket vill ta emot människor som har det svårt, men de är realister. De vill faktiskt ha en gräns. Är det så farligt att vi politiker någon gång lyssnar på vad våra väljare vill och vad de tycker. Det är precis vad vi gör i Ny demokrati. Vi är inte ute för att jaga några röster utan vi står för ett brett tyckande i Sverige. Är det så fel att göra det? Våra väljare är våra uppdragsgivare, ingenting annat. Vi skall inte härifrån riksdagen på något sätt styra folket i Sverige och försöka få dem att tänka som vi i denna kammare, pracka på dem, utan det är tvärtom. Det måste vi politiker lära oss. Sedan skall vi komma ihåg att varje ekonomisk flykting som kommer hit penningmässigt sett motsvarar en människa som kanske har det svårt i ett krigsområde. Skall vi ta hit ekonomiska flyktingar, eller skall vi ta hit riktiga flyktingar som har det svårt? Till sist vill jag fråga Liisa Rulander om huruvida kds är villigt att dra in polisens resurser för att lägga dessa på flyktingförläggningarna. Är det så, behöver man inte gå och se på fotboll, för det finns stor risk för att man inte kommer hem.

Herr talman! I och för sig tycker jag att jag var ganska tydlig. Jag sade att det inte alls var så vi menade, det var mera för att påvisa att det är liknande belopp som ingen över huvud taget bryr sig om. Ingen frågar om de används rätt, osv. Jag skulle kunna tala mycket länge om hur vi skulle kunna undvika att behöva lägga dylika pengar på andra insatser i samhället, t.ex. för att komma åt den kriminalitet som finns. Det finns oerhört mycket att säga om det, men det är inte den debatten vi för i dag, utan nu jämför vi kostnaderna.

Herr talman! Det är en gräns i reella tal i så fall. Det är någonting som vi här i riksdagen förhoppningsvis skall få ta ställning till.